Herr talman! Herr Eskilsson vet ju väl att jag inte kan kommentera ett utslag av regeringsrätten. Därtill är jag förhindrad av grundlagen. Jag tror också att herr Eskilsson uppskattar att jag inte bryter loss detta mycket invecklade problemkomplex från utredningens arbete. Jag kan i dag inte säga vad utredningen kommer att föreslå, men att just normaluppskattningsförfarandet har varit en av de frågor som den har uppmärksammat och kommer att framlägga förslag om är alldeles uppenbart. Det kan till och med tänkas, herr talman — om jag går litet längre — att vi får helt nya regler på detta område. Mot den bakgrunden, herr Eskilsson, går det inte att bryta ut detta problem. Utredningen har emellertid arbetat mycket länge. Den heter ju 1960 års ecklesiastika boställsutredning.

Herr talman! I sitt betänkande nr 1, rörande tillträde till postgymnasiala studier, som överlämnades till ecklesiastikministern den 1 december 1966, föreslog kompetensutredningen dels behörighetsbestämmelser anpassade till det nya gymnasiet och dels att fackskolan skall ges ett fast kompetensvärde. Enligt detta förslag skall genomgången fackskola ge tillträde till icke akademiska postgymnasiala studier. Kompetensutredningen anmälde i sitt betänkande att den har för avsikt att ytterligare överväga berörda frågeställningar och senare avge mera definitiva förslag, varför endast provisoriska åtgärder föreslogs. Nämnda betänkande har nu remissbehandlats. Då snabb fortsatt handläggning är önskvärd, inte minst för att ge utbildningssökande ungdom erforderlig vägledning för fortsatta studier, motses ecklesiastikministerns ställningstagande med stort intresse. Med hänvisning till vad ovan anförts hemställer jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet få ställa följande fråga:

Herr talman! Sedan lång tid tillbaka har enighet rått i försvarsfrågan tack vare att försvarsuppgörelser i förväg kunnat träffas mellan de olika partierna. Vi har därför här i riksdagen inte haft några större debatter på detta område under lång tid. Det senaste försvarsbeslutet — 1963 års — var liksom de båda närmast föregående fyraårigt. Innevarande budgetår är alltså det sista i denna fyraårsperiod. Någon ny försvarsuppgörelse, som vi allmänt hoppats på, kunde tyvärr inte träffas förra året. Det har därför blivit nödvändigt att provisoriskt ordna för nästa budgetår. Det statsutskottsutlåtande som vi nu skall ta ställning till är långt ifrån enhälligt. Sålunda har Kungl. Maj:t i sina beräkningar utgått från en utgiftsram av 4959 miljoner kronor. Högerpartiet har byggt upp sitt förslag på principiellt fullföljande av 1963 års försvarsbeslut och föreslagit en höjning med 300 miljoner kronor. Härjämte föreslås att reservationer skall frisläppas i den utsträckning <konjunkturläget medger. Mittenpartierna har för sin del föreslagit en mindre ökning — som jag närmare kommer att motivera i det följande — och har därvid uttryckligen framhållit att det beslut som nu kommer att fattas endast bör betraktas som ett provisorium intill dess nytt försvarsbeslut fattats. Vi har nämligen varit angelägna om att betona att försvarsutredningen i överensstämmelse med statsmakternas tidigare uttalanden skall vara obunden i sitt ställningstagande till frågan om hur försvaret skall vara uppbyggt och vad det får kosta efter budgetåret 1967/68. Det hade givetvis varit önskvärt om försvarsutredningen redan i höstas kunnat komma fram till ett slutligt ställningstagande så att ett genomarbetat underlag förelegat för ett beslut av riksdagen i år. Jag tror att vi lärt att endast genom flerårsplaner största möjliga ef fekt kan utvinnas av de pengar som satsas på försvaret. Då emellertid som sagt någon uppgörelse inte kunnat träffas, återstår att provisoriskt brygga över för nästa budgetår. Det är då betydelsefullt att detta provisorium får en sådan utformning att det inte föregriper kommande beslut. Låt mig i sammanhanget tillägga att i en tid då det ekonomiska läget i landet är ansträngt är det viktigare än någonsin att alla de åtgärder i kostnadsbesparande syfte som kan göras också göres. Det gäller att tillse att största möjliga värnkraft kan utfås för varje svensk krona som satsas. Jag tror att man genom rationaliseringar på försvarets olika områden — inom staber och förvaltningar — kan komma ganska långt på den vägen. Men att nå avgörande besparingar är väl knappast möjligt. Allt vad göras kan bör dock göras i detta avseende. Även om, som sagt, det föreliggande förslaget endast är ett provisorium under ett övergångsår har vi i mittenpartierna ansett oss icke helt kunna följa Kungl. Maj:ts förslag. Detta gäller närmast materielanslagen. Departementschefen har visserligen inom den beräknade utgiftsramen höjt dessa anslags relativa andel. Enligt uttalande i propositionen skulle härigenom påbörjade anskaffningar kunna fortgå och avbeställningar icke bli aktuella. Detta skrevs för cirka fem månader sedan. Men sedan dess har ju från olika håll strömmat in uppgifter om sysselsättningssvårigheter och permitteringar. Jag är därför inte helt övertygad om att departementschefens uttalanden är byggda på alldeles säkra antaganden. Motionen om flygtekniska försöksanstalten, som behandlas i detta utlåtande, är ju ett näraliggande exempel härpå. I förhållande till de militära myndigheternas äskanden innebär Kungl. Maj:ts förslag för nästa budgetår i realiteten en begränsning av materielanslagen på mellan 460 och 470 miljoner kronor. Det är fara värt att materielplane ringen härigenom på sikt kan komma att försvåras och därmed försvarets effektivitet att nedgå. Såsom nyss nämnts är det även troligt att besvärande sysselsättningssvårigheter kan komma att uppstå för den svenska industri, som tillverkar materiel för försvarets räkning, liksom för de militära verkstäderna. Det är att märka att det här i stor utsträckning är fråga om kvalificerad arbetskraft som det kan bli svårt att återanställa, om så skulle erfordras. I detta sammanhang kan nämnas att i motionen 491 i denna kammare erinras om hurusom vid tidigare tillfällen inhiberade försvarsbeställningar medfört kostnader utanför försvarets huvudtitel genom att bl.a. arbetslöshetsbekämpande åtgärder senare måste vidtagas. Det kan inte anses vara god hushållning att inbesparingar på ett håll i statsbudgeten måste uppvägas av utgifter för artificiella åtgärder under en annan huvudtitel. Jag tror att det skulle vara värdefullt för riksdagen att få följa utvecklingen med avseende på de nu föreslagna nedskärningarna. Jag hoppas att departemetnschefen på lämpligt sätt låter riksdagen — eller rättare sagt dess vederbörande utskott — få ta del av de uppgifter som härunder kan framkomma. Jag tror alltså, herr talman, att nedskärningen av försvarsanslagen — låt vara att det nu endast gäller ett övergångsår — kan få ganska besvärande konsekvenser från planeringsoch sysselsätttningssynpunkt och även samhällsekonomiskt sett. För att i någon mån lindra eller motverka detta har vi i mittenpartierna ansett motiverat att något höja den utgiftsram som departementschefen räknat med. Vi har därför föreslagit att anslagsmedlen ökas med 50 miljoner kronor och att därutöver ett lika stort belopp får tagas i anspråk av reservationsmedlen under fjärde huvudtiteln. Jag vill erinra om att det för närvarande finns reservationsmedel under denna huvudtitel på över 1 miljard kronor. Jag har nyss understrukit ange lägenheten av att försvarsutredningen skall vara obunden i sina framtida ställningstaganden. Det är bl.a. därför vi närmast tänkt oss att den höjning vi föreslår tas i anspråk för igångsättande eller fortsättande av sådana anskaffningar under materielanslagen, som med stor säkerhet kan bedömas komma att ingå även i en framtida försvarsorganisation. Vi har i vår reservation angett exempel på dylika anskaffningar. Vi har godtagit Kungl. Maj:ts förslag om påbörjandet av en seriebeställning av cirka 100 Viggenplan och tillstyrkt att enbart härför beställningsbemyndigande lämnas Kungl. Maj:t till ett belopp av inte mindre än drygt 1,5 miljard kronor. Det hade enligt min mening varit klokast att denna fråga först prövats av den sittande försvarsutredningen och därvid bedömts och avvägts i förhållande till flygförsvarets och de båda Övriga försvarsgrenarnas behov och kostnadsramar under tid framöver. Detta beslut innebär sannolikt en icke önskvärd bindning av försvarsutredningen vid dess ställningstaganden. Jag har velat framhålla detta, oaktat jag vet att ett ytterligare uppskov med Viggenprojektet skulle medföra betydande merkostnader. Kungl. Maj:t har ju beräknat dessa till 150—200 miljoner kronor utan att några besparingar sker på den slutliga produkten. Vi har dock icke velat motsätta oss departementschefens förslag på denna punkt under förhoppning att förslaget är noga förberett och genomtänkt av de ansvariga militära myndigheterna och att våra farhågor för en dylik bindning med alla dess konsekvenser icke skall besannas. I propositionen nr 110 har — då det gäller försvarsgrenarnas tre stora materielanslag — riksdagen inbjudits att godkänna av departementschefen föreslagna ramar som sträcker sig fram till och med budgetåret 1973/74. Det sägs visserligen i majoritetens skrivning att dessa ramar endast skall tjäna till ledning för planeringen. Men då dessa ra mar underställs riksdagen för godkännande kan jag icke finna annat än att riksdagen, åtminstone formellt, binder sig för ett antal budgetår fram i tiden. Jag anser att riksdagen, då det här endast gäller ett övergångsår, icke borde lämna fullmakter med detta långtgående innehåll. Vi får väl hoppas att vi under nästa års riksdag får möjlighet att fatta beslut om en mera långsiktig försvarsplan med därtill hörande ramar för framtida planering. För övrigt vill jag fästa uppmärksamheten på att utskottet tillstyrkt bemyndigande för Kungl. Maj:t att ta ställning till vilka anskaffningar som bör ske inom ramen för de bemyndiganden, som riksdagen kan komma att lämna. Jag tror, herr talman, att jag med dessa ord något så när belyst hur vi som står för reservationen vid punkt 1 sett på Kungl. Maj:ts förslag. Den höjning som vi yrkat på är relativt blygsam, men jag tror att den skulle betyda mycket icke blott för att hindra en nedgång i försvarseffekten utan även med tanke på framför allt att de minskade beställningar som Kungl. Maj:ts förslag med all säkerhet medför kommer att beröra många industrianställda såväl inom som utom försvaret. Det är detta vi försökt att i någon mån motverka. Till slut skulle jag vilja framhålla, att även om den internationella atmosfären i vår omedelbara närhet kan anses avspänd, skall vi därför inte invagga oss i säkerhet om att fredligare förhållanden i framtiden är att vänta. I andra delar av vår värld är situationen annorlunda. Vi vet också av erfarenhet att växlingar mellan krig och fred kan vara snabba. Vi är väl därför överens om att vi behöver ett effektivt försvar till skydd för vår neutralitet. Tyvärr orkar vårt land ekonomiskt inte med hur stora kostnader som helst. I det nuvarande samhällsekonomiskt besvärliga läget får vi finna oss i att även försvaret får bära sin andel. Frågan är dock hur långt man kan sträcka sig i besparingsväg utan att försvarets effekt sjunker till en sådan gräns att försvarsorganisationen blir oekonomisk, att den inte blir värd sitt pris och att våra värnpliktiga inte får, till försvar och skydd, sådan materiel som är likvärdig övriga jämförbara länders. Utvecklingen på den militära teknikens område går oerhört snabbt, och om vi skall kunna följa med därvidlag, blir det dyrt. Takten i den allmänna lönestegringen drabbar också det personalkrävande försvaret hårt och kräver ökad rationaliseringstakt inom detsamma. Det gäller således att finna den gräns som ur ekonomiska och effektivitetssynpunkter är lämplig. Detta är säkerligen ingen lätt uppgift. Det blir en hård nöt att knäcka för regeringen och för den försvarsutredning som på höstkanten skall återuppta sitt arbete. Herr talman! Under hänvisning till det sagda ber jag att under punkt 1 få yrka bifall till reservation a av undertecknad m.fl. Jag kommer senare också att yrka bifall till reservationerna a under punkterna 9 och 17 samt till b under punkt 25.

Herr talman! Jag vet inte i hur många talarstolar som representanter för regeringspartiet den 1 maj i år i starka ord uttalade sig om önskvärdheten av att svenska folket skall kunna känna ett större mått av trygghet. Jag tycker att det ordet skulle ha stockat sig i halsen på dem som samtidigt är i full färd med att illa urholka den vitala trygghet, som vi under en lång följd av år har haft och har ansett vara självklar. Den trygghet som varje regering borde ha till första och viktigaste uppgift att försöka ge medborgarna — så långt detta nu kan vara praktiskt möjligt — tryggheten mot krigshandlingar. Ingen skall nämligen tro att den försvarspolitik som nu har inletts rör sig om måttliga förändringar. Den innebär en total brytning med vad som hittills har ansetts vara rätt avvägt i fråga om vårt försvar. Överbefälhavaren har också i ämbetsskrivelser till Kungl. Maj:t tillkännagivit att vår krigsmakt, med de nu föreslagna ekonomiska förutsättningarna, inte kan uppfylla gällande målsättning. Det är väl också klart att detta måste bli omöjligt. Men frågar man vilken målsättning regeringen i stället har bestämt sig för, så får man inget svar. Intresserar sig regeringen inte för vilka uppgifter som skall kunna lösas av vårt försvar? Regeringen måste väl ändå ha börjat med att överväga dessa och inte bara med att höfta till en summa, som man tycker låter lagom stor. Så helt utan plan och ansvar handlar man väl ändå inte. Regeringen har tidigare gång på gång förklarat att försvarspolitiken måste föras på lång sikt utan hänsyn till variationer i spänningsläget. Orsaken till neddragningarna kan väl därför knappast vara de tillfälliga förbättringar som kan skönjas i den europeiska situationen — alla tycks ju vara överens om att bilden på sikt inte är lika ljus. Det kan väl heller inte tillskrivas förhoppningar om nedrustningsresultat i omvärlden. Våra strävanden att åstadkomma sådana resultat i Genéve visar då inga tecken på framgång. Det verkar därför som om regeringen i sin försvarspolitik handlar mot bättre vetande. Hur skall man annars förklara att den inte öppet vill erkänna vad som håller på att ske. Anslagsbelopp och siffror presenteras på ett direkt missledande sätt, och uttalanden görs om den framtida försvarseffekten som är minst sagt egendomliga. Jag kan hänvisa till vad som sades i den senaste utrikesdebatten här i riksdagen av regeringsledamöter i båda kamrarna, nämligen att man räknar med att försvarskraften i stort och på sikt skall upprätthållas. Sådana uttalanden kan väl inte bara grunda sig på okunnighet. Inom regeringen måste, tycker man, kännedomen om vad man själv gör ändå vara så pass stor att man inser vart försvarsutspelet leder. Det leder utan tvivel till att försvarskraften i stort och på sikt icke kan upprätthållas och för övrigt knappast heller kan återhämtas. Alliansfrihet har länge varit vårt utrikespolitiska rättesnöre. Om alliansfrihet skall kunna ge vad den avser, d. v. s. neutralitet i krig, måste den kunna försvaras. Den av regeringen inledda försvarspolitiken kommer, om den fullföljs, om några år inte att ge tillräcklig kraft. Vi kan då inte längre vidmakthålla en alliansfrihet som även under påfrestningar kan uppnå sitt syfte — att hålla oss utanför krig. Däremot lägger man från socialdemokratiskt håll i den allmänna debatten ingen sordin på det ständiga betonandet av de stigande försvarskostnaderna. Jag medger gärna att kostnaderna ökar och ökar mycket. Man kan tyvärr inte få ett gott skydd billigt på vår utsatta plats i världen. Men när man säger att vi inte har råd att försvara oss lika bra nu som tidigare, så överdriver man minst sagt. Skall beskrivningen vara fullständig, så fordras det att man också talar om att andra kostnader i samhället stiger och faktiskt stiger mer än försvarsutgifterna — i regel betydligt mer. För tio år sedan tog försvarsutgifterna ungefär 23 procent av våra samlade statsutgifter, i dag tar de 16 procent. Likaså sjunker stadigt försvarskostnadernas andel i våra totala inkomster, även om vi skulle bibehålla försvarets nuvarande styrka. Förra årets riksdag beslöt att tillfälligt uppskjuta vissa investeringar och viss materielanskaffning med anledning av konjunkturläget och till ett sammanlagt belopp om cirka 350 miljoner kronor. Riksdagen uttalade samtidigt, att den uppskjutna anskaffningsoch anläggningsverksamheten skulle återhämtas under de närmast följande budgetåren. Trots detta och trots att precis samma typ av hänvisning till konjunkturläget i dag med dess sviktande sysselsättning, inte minst inom försvarsindustrierna, närmast borde motivera en extra snabb återhämtning, låtsas regeringen inte alls om vad som sades i fjol, utan utgår ifrån att det tillfälligt neddragna beloppet skall vara utgångspunkten för nya nedskärningar. Försvarsministern utnyttjar i propositionen i hög grad möjligheterna att försvåra tolkningen av vad som föreslås genom att bolla med olika prisnivåer och olika metodik för prisreglering. Det verkar nästan som om försvarsministern skulle skämmas för den försvarspolitik som han har blivit ett verktyg för. När försvarsministern vill visa hur anslagen stiger använder han bl.a. metoden att jämföra belopp som inte är jämförbara. Vill man nämligen belysa det väsentliga, d. v. s. möjligheten att upprätthålla en oförändrad försvarskraft, måste jämförelse mellan åren ske i samma mått. Vidare har prisregleringen hittills i huvudsak gjorts i efterskott, i år försöker man i förväg räkna ut vad prisstegringen kommer att bli och lägger sedan på denna också, och därutöver en hel del helt nya utgifter. Man får då ett belopp att jämföra med som har ökats med 400 miljoner kronor utan någon ökning av det innehåll som ger utbyte i form av försvarseffekt. Försvarsutredningen har beordrats att arbeta vidare med samma direktiv, men trots detta föregrips dess ställningstaganden i betydelsefulla avseenden. Sedan år 1958 har de fastställda försvarskostnadsramarna årligen dels justerats till ett fast penningvärde, dels ökats med ett procentuellt tillägg fastställt i försvarsöverenskommelsen. Detta har i allmänhet rört sig om 2,5 procent. Tilllägget är avsett att täcka den kostnadsstegring som uppstår genom den tekniska utvecklingen, alltså genom att funktionerna inom försvaret undan för undan fullgöres på ett effektivare men därmed även mera tekniskt komplicerat och dyrbarare sätt. Detta är en internationell företeelse, och avsikten med tilllägget är naturligtvis att bibehålla vårt försvars styrka på en i förhållande till omvärlden oförändrad nivå. Erfarenhe terna hade när systemet infördes klart visat att det var nödvändigt och har även sedermera med all önskvärd tydlighet bestyrkt detta. Nu har regeringen bestämt att tillägget skall bort. Man har inte sagt varför. Menar man kanske att vi inte längre skall anpassa vårt försvar efter tänkbara angripare? Eller är kanske den direkta avsikten att åstadkomma det som obönhörligen kommer att bli följden — en successiv nedrustning, automatiskt förlöpande, utan att regeringen helt öppet skall behöva redovisa sitt ansvar för vad som sker? En god illustration på bristande planläggning och konsekvens i regeringens handlande får man i propositionen när den behandlar flygplan 37 Viggen. Att i ett litet land som Sverige projektera och tillverka ett högt kvalificerat stridsflygplan är en stor prestation. Den innebär stora kostnader och rymmer många osäkerhetsmoment — man kan ju misslyckas. Det bedömdes emellertid på sin tid vara så stora fördelar att vinna med en svensk tillverkning av flygvapnets behov av nya flygplan att riskerna var värda att tagas. Man kunde utgå ifrån att ett svenskkonstruerat flygplan skulle kunna ges prestanda som passade precis för vårt försvar och därigenom kunna få ett konkurrenskraftigt pris även vid de kortare serier som en tillverkning för endast svenska behov skulle ge. Det skulle också — och även där räknar man med stora vinster — kunna utformas som ett enhetsflyg plan, d. v. s. samma flygplanskropp skulle kunna bilda underlag för olika användningsversioner — attack, jakt Genom ett utomordentligt skickligt arbete, kanske också litet tur — har man lyckats fullständigt. Viggen flyger nu och tycks vara en fullträff av den art som verkligen inte alltid uppnås. Den har redan väckt en hel del internationell uppmärksamhet. Så långt är allting gott och väl, och skulle vara det över hela fältet om grundförutsättning en för Viggenplaneringen hade varit oförändrad, d. v. s. en något så när kontinuerig försvarspolitik. De stora nedskärningarna i förhållande till det nu gällande försvarsbeslut förändrar emellertid helt naturligt läget i grunden. Om Viggen över huvud taget får plats, blir serierna kortare, tillverkningen försenad och fördyrad och möjligheterna att dra de tänkta fördelarna av ett enhetsflygplan mindre. Men inte heller i detta sammanhang vill regeringen öppet tala om vad som sker. Man kryper bakom de direktiv som socialdemokraterna gett ÖB att utreda till i höst och påpekar att dessa direktiv anger att Viggen skall anskaffas. Det är verkligen inte mycket till argument. Skall det vara någon mening med att utreda en fastställd kostnadsram så måste väl utredningen syfta till att klarlägga det bästa utnyttjandet av pengarna och inte i förväg låsas till någonting som kanske medför en total snedvridning i resursanvändningen. I högerpartiets utredningsalternativ — som ju ligger bra mycket högre — hoppas vi att Viggen skall kunna rymmas utan skadeverkningar på andra områden, men vi har inte bundit utredarna. Skulle det visa sig att Viggen inte får plats ens i vårt alternativ, så blir för oss den naturliga följden att verka för en ram som är så hög att detta blir möjligt. Vi anser nämligen att det skulle vara en lika stor dumhet att nu slopa Viggen som det vore att använda försvarsanslagen oekonomiskt bara för att slippa erkänna en sådan dumhet. Det verkar emellertid som om det mycket mera är de politiska följderna än följderna för försvaret som regeringen intresserar sig för. Går det bara att slippa att erkänna missgrepp är det inte så noga vad det kostar för svenska folket. Försvarsministern lyckas dock inte helt dimma in konsekvenserna. Han måste i propositionen vidgå att anskaffningen av Viggen i de lägsta ramarna kan leda till en senareläggning och om prövning av utbyggandet av flygvapnets stridsledningsoch bassystem. Detta är säkert sant. Försvarsministern menar alltså, att vi skall skaffa flygplan men inte samtidigt se till att de får full användbarhet så att deras moderna och mycket dyrbara egenskaper helt kan utnyttjas. Den bristande effektiviteten i ett sådant handlande går inte att dölja för någon sakkunnig inom eller utom landet. Försvarsministern säger vidare, att det kan bli aktuellt med viss omfördelning mellan olika försvarsfunktioner. Även detta är nog sant. Nu skall man aldrig vara rädd för omfördelningar mellan olika funktioner inom försvaret, om man därmed kan utvinna större total effekt. Det problemet hålles också ständigt under studium. Men vad försvarsministern här talar om är en omfördelning, som måste göras av helt andra skäl än de rationella bara för att man skall slippa stå för planlösheten bakom försvarsutspelet. I högerpartiets reservation vid utskottsutlåtandet har vi förklarat oss beredda att lämna det av regeringen begärda bemyndigandet att beställa 100 flygplan Viggen. Vi har dock samtidigt sagt att vi förutsätter att regeringen inte utnyttjar det bemyndigandet förrän resultatet föreligger i fråga om utredningen av de olika kostnadsramarna. Vi vill inte förorsaka någon fördröjning av Viggentillverkningen men vi vill inte heller dela ansvaret för en beställning som görs i ramar som inte räcker till för Viggen. Hur skall vi för övrigt kunna veta att de ramar som nu disktueras är de lägsta som kan bli aktuella? För ett drygt halvår sedan låg de lägsta ramar som ifrågasattes och utreddes flera hundra miljoner kronor högre än de som därefter plötsligt blev de lägsta. Vad har vi för garanti för att socialdemokraterna inte om ytterligare ett halvår presenterar nya och ännu lägre ramar? Så sent som för ett år sedan antog riksdagen på förslag av regeringen och efter fem års utredning nya bestämmelser för värnpliktigas tjänstgöring och utbildning. Dessa var grundade på ett försvar enligt 1963 års försvarsbeslut. De passar inte lika väl i den typ av försvar som man nu tycks vara beredd att genomföra. I själva verket blir det redan i år — första tillämpningsåret — nödvändigt med betydande avsteg från deras huvudprinciper. Detta försämrar de värnpliktigas utbildning och skapar dessutom osäkerhet och otrevnad för dem. När kommer regeringen att sätta till en ny utredning för att göra om alltsammans? Eller har man inte tänkt så långt än? I den offentliga debatten har försvarsministern på senaste tiden gång på gång påpekat, att anslagen till materielanskaffning inte kommer att minska nästa budgetår utan i stället att öka med cirka 270 miljoner kronor. Det skulle därför, menar han tydligen, bl.a. vara felaktigt att hysa någon oro för försvarsindustrins anställda och för dess framtid över huvud taget. Så enkelt kan man inte bevisa saker, det har för övrigt verkligheten redan hårdhänt visat. För det första bör även i det här fallet beloppen för de olika åren jämföras i samma penningvärde. Gör man det, blir ökningen betydligt blygsammare. För det andra är det mycket tveksamt om de besparingar försvarsministern tänker sig, utöver inställandet av rep-övningarna, skall vara möjliga att göra. För det tredje och viktigaste måste naturligtvis försvarsindustrin liksom all välskött verksamhet planera på sikt, och eftersom de följande åren visar betydande minskning i materielanskaffningen — hur skulle för övrigt annat vara möjligt — så måste industrin redan nu börja pröva om sin inriktning med allt vad det kan innebära i fråga om sysselsättningssvårigheter för dess högt kvalificerade arbetskraft. Det finns också en påtaglig risk för att den omställningsprocess som sålunda sätts i gång inte skall gå att vända och att vi alltså definitivt förlorar stora och betydelsefulla delar av den försvarsindustri som har varit en så värdefull tillgång för oss i krig och i fred. Jag har nu något tecknat den mörka bakgrunden till högerpartiets försvarsmotioner vid årets riksdag. De visar ingen slutgiltig väg ut ur den riskabla situation som regeringen håller på att försätta oss i. De är ett allvarligt försök att medan försvarsutredningen ännu arbetar åtminstone hindra skador som inte kan repareras eller endast kan repareras på lång tid och till extra höga kostnader. De är ett försök att bibehålla en handlingsfrihet, som kan göra det meningsfyllt för försvarsutredningen att gå till granskning av de olika utredningsalternativen i höst. Det finns tecken som tyder på att regeringen är osäker inför sin egen negativa försvarspolitik. Så t.ex. begär den fullmakt att använda ytterligare reservationer från driftoch kapitalbudgeten om, som man säger, ändrade utrikespolitiska eller arbetsmarknadsmässiga förutsättningar skulle motivera detta. Om riksdagen bifaller det förslaget, som jag hoppas den kommer att göra, får regeringen i sin hand en möjlighet att backa ur sitt obetänksamma utspel och att se till att skadeverkningarna begränsas.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

Herr talman! Det är nu tio år sedan riksdagen senast tog ställning till en försvarsbudget som inte i förväg varit överenskommen mellan de fyra stora partierna. Därför får vi också vara med om det något ovanliga, herr talman, att det föres en stor försvarspolitisk debatt och att det föreligger ett statsutskottsutlåtande med många partiskiljande reservationer. Det senaste försvarsbeslutet, som har gällt fyra år, upphör i och med utgången av detta budgetår. Det har inte träffats någon överenskommelse för nästa budgetår, och det finns inte heller något förslag till en sådan överenskommelse. Arbetet i försvarsutredningen pågår alltjämt. Jag skall inte ytterligare ge mig in på en debatt om orsaken till att inte försvarsutredningen blev färdig i fjol. Vi har diskuterat detta vid flera tillfällen här i kammaren. Man fortsätter att göra gällande att det kom som en stor överraskning att socialdemokraterna i oktober föreslog minskningar i försvarskostnaderna, det som statsministern här i likhet med många andra har kallat för ett utspel — han använde det uttrycket för att alla, föreställer jag mig, skulle begripa vad han talade om.
Herr talman! Det är nu tio år sedan riksdagen senast tog ställning till en försvarsbudget som inte i förväg varit överenskommen mellan de fyra stora partierna. Det är därför som vi också får vara med om den något ovanliga situationen att statsutskottets utlåtande i försvarsangelägenheter innehåller en rad stora och partiskiljande reservationer. Det senaste försvarsbeslutet, som omfattade fyra år, utgår med utgången av det här budgetåret.
Men överraskningen kunde väl inte ha varit så stor i oktober, dels med tanke på att riksdagen i fjol var med om att hålla inne 350 miljoner kronor av innevarande budgetårs anslag, dels därför att man i försvarsutredningen fick ingående redogörelser för det statsfinansiella och samhällsekonomiska läget i maj månad förra året av dåvarande statssekreteraren Wickman. Nog borde detta ha givit tydliga uttryck för att vi befann oss i ett samhällsekonomiskt och statsfinansiellt läge som tvingade till återhållsamhet. I de anföranden som jag höll både i januari och i fjol höstas vädjade jag till de övriga partierna att, med respekt för detta samhällsekonomiska och statsfinansiella läge, ta större hänsyn till regeringens och socialdemokraternas förslag än man hade tagit inom försvarsutredningen. Mina vädjanden om enighet mötte i varje fall inget som helst gensvar inom högerpartiet, medan däremot både centerpartiet och folkpartiet efter hand har visat förståelse. Vi har här konstaterat att diskussionerna inom försvarsutredningen inte ledde till något samförstånd, och utredningen väntar nu på resultatet av nya ÖB-utredningar som beställts. Det var inför detta skede i försvarsutredningens arbete som högern bröt med de två andra borgerliga partierna och gick sin egen väg, som partiet nu fullföljer i sina reservationer till föreliggande utlåtande från statsutskottet.
För nästa finns ingen överenskommelse, och det finns inte heller något förslag till en sådan. Försvarsutredningen arbetar fortfarande. Vi räknar med att den skall bli färdig i höst, och en ny försvarsordning kan alltså tidigast beslutas av nästa års riksdag.
— Högerns företrädare har både här i riksdagen — vi hörde herr Bohman i förmiddags — och utanför riksdagen riktat tämligen våldsamma angrepp mot regeringens försvarspolitik. Denna högerns ovilja att ens diskutera en begränsning av försvarsutgifterna i det statsfinansiella läge, som vi befinner oss i, och den strid som har blossat upp kring försvarsfrågan har nog kom mit att låsa positionerna, För min del kan jag inte se någon annan förutsättning för en eventuell överenskommelse, för ett nytt samförstånd i försvarsfrågan, än att högern radikalt ändrar ståndpunkt. Det skulle finnas en hel del att säga om högerns reservationer, men jag skall bara konstatera att de avslöjar den spricka som har uppstått inom den borgerliga oppositionen i försvarsfrågan. Jag vill påpeka att oenigheten inte gäller bara anslagens storlek för nästa budgetår, utan försvarsanslagens utveckling i framtiden och många viktiga principer i vår försvarspolitik. I en så väsentlig fråga som försvarsfrågan, med alla de statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser som dess lösning rymmer, står alltså oppositionen djupt splittrad. Utöver oenigheten kring nästa års budget kommer detta till uttryck i utredningsdirektiven till överbefälhavaren, där skillnaden mellan mittenpartierna och högern är 1 miljard 800 miljoner kronor i fast penningvärde under en fyraårsperiod.
Jag skall inte närmare uppehålla mig vid orsaken till att utredningen inte blev färdig förra hösten, som ju ursprungligen hade förutsatts. Vi har här i kammaren diskuterat dessa frågor åtminstone vid två tillfällen.
Tyvärr kunde jag själv inte lyssna till hela herr Bohmans anförande, och jag har därför ingen möjlighet att på alla de punkter han behandlade gå in i polemik. Jag är ledsen för detta — jag skulle gärna ha önskat göra det. Men det är några synpunkter i replikväxlingen mellan statsministern och herr Bohman som jag vill säga ett par ord om. Herr Bohman hävdar att den budget som framlagts bryter mot väsentliga grundtankar i den försvarsordning som hittills gällt. Ja, på vissa punkter bryter budgeten mot gällande ordning — men den gör det bl.a. därför, herr Bohman, att vi inte kommit överens om några nya riktlinjer för framtiden. Jag har kunnat lägga fram budgeten alldeles obunden av vad som varit; jag har helt kunnat bortse från tidigare överenskommelser. Brytningarna är emellertid inte stora. De är väsentliga endast på en punkt — det gäller frågan om planeringsnivån. Jag medger att de erfarenheter som vi skaffat oss under den senaste fyraårsperioden — sedan vi kommit överens om planeringsnivån 1962 på hösten — tillåtit en planering som har legat högre än anslagsnivån under hela tiden och dessutom medgivit att planeringen fått gå vidare de närmaste tre åren efter fyraårsöverenskommelsens slut och då varit inriktad på en väsentlig höjning av försvarskostnaderna.
I de anföranden som jag då höll vädjade jag till övriga partier att med respekt för det statsfinansiella läget ta större hänsyn till regeringens och socialdemokraternas förslag, större hänsyn än man hade tagit inom försvarsutredningen.
De erfarenheter som vi skaffat oss under denna period och framför allt de erfarenheter man får när man även anslagsmässigt bryter emot de riktlinjer vi hade 1963, de pekar på att ett sådant planeringssystem inte kan bibehållas. Jag hoppas att också herr Bohman har insett detta. Det var högern som kämpade för och lyckades få med i kompromissen att planeringsnivån skulle ligga högre än anslagsnivån. Detta ställer oss nu inför svårigheter, något som flera talare här konstaterat. Därför har också både mittenpartiernas och socialdemokraternas representanter i försvarsutredningen tänkt sig en — så långt jag förstår — annan ordning i framtiden än den nuvarande.
Dessa vädjanden till enighet mötte, så långt jag förstår, inget som helst gensvar inom högerpartiet, medan däremot både centerpartiet och folkpartiet efter hand har visat förståelse.
De utgår från att även planeringsnivån bör bara horisontell.
Diskussionerna inom försvarsutredningen ledde inte fram till något samförstånd i vintras, och utredningen sitter nu och väntar på resultaten av nya utredningar som man beställt hos överbefälhavaren.
Då kan man nämligen mycket lättare möta kommande situationer, och då är också riksdagen på ett helt annat sätt fri och obunden i framtiden att ta ställning till försvarsfrågorna år från år eller från långtidsbeslut till långtidsbeslut.
Det var inför detta nya skede i försvarsutredningens arbete som högern bröt med de två andra borgerliga partierna och gick sin egen väg. Högern har sedan både här i kammaren och kanske framför allt utanför riktat tämligen våldsamma angrepp mot regeringens försvarspolitik.
Herr Bohman sade att socialdemokraterna inte har behandlat försvarsfrågan på ett sakligt sätt, utan fattat politiska beslut — så uttryckte han sig faktiskt. Jag förstår inte alls vad herr Bohman menar. Varje försvarsbeslut är ju ett politiskt beslut.
Denna högerns ovilja att ens diskutera en be gränsning av försvarsutgifterna i det statsfinansiella läge där vi befinner oss och den strid som har kommit att blossa upp kring försvaret har låst positionerna i försvarsfrågan.
Det är politiska värderingar som avgör frågan om försvarets styrka. Hur stor försvarskraft vi måste ha i Sverige i varje internationell situation med hänsyn till ho tet om krig är en politisk bedömningsfråga.
Om det skall vara möjligt att nå en överenskommelse så krävs en radikal ändring av högerns hållning, men herr Virgins anförande nyss och högerns inställning i försvarsutredningen tyder på att man har beslutat sig för att gå egna vägar; sådant är i varje fall läget nu, när försvarsutredningen börjar sitt slutvarv.
Jag måste också säga att jag tror att varje parti har samma förutsättningar att bedöma försvarsbehoven — i varje fall bör de ha det. Högern har absolut inte något monopol härvidlag.
Det skulle finnas en hel del att säga om högerns reservationer till statsutskottets utlåtande. Jag vill endast konstatera att innehållet i dem framför allt avslöjar den spricka i försvarsfrågan som har uppstått inom den borgerliga oppositionen.
När regeringen och socialdemokraterna har gett uttryck för en bestämd uppfattning om försvarsbehoven är det fråga om ståndpunkter och beslut som vi kommit fram till under ansvar för den nationella säkerheten.
Oenigheten gäller ju inte endast anslagens storlek för nästa budgetår utan försvarsanslagens utveckling i framtiden och dessutom viktiga principer i vår försvarspolitik. När det gäller ett så väsentligt spörsmål som försvarsfrågan, med stora statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser, är alltså oppositionen djupt splittrad. Bortsett från oenigheten kring nästa års budget kommer detta till uttryck i utredningsdirektiven till överbefälhavaren, där skillnaden mellan mittenpartiernas och högerns förslag i utredningen uppgår till inte mindre än 1 800 000 000 kronor i fast penningvärde under en fyraårsperiod. Högerreservanterna vänder sig mot att jag som utgångspunkt för beräkningarna av nästa års försvarsbudget har tagit den faktiska utgiftsramen för innevarande budgetår och inte den formellt fastställda budgeten, som ju enligt riksdagens beslut i fjol skall vara 350 miljoner lägre än summan av de anvisade anslagen.
Detta har vi gjort för att det är mest praktiskt. Slår man upp s. 4 i statsutskottets utlåtande är budgeten där redovisad i en tabell som är mycket lättfattlig. Det är svårt att pedagogiskt klara ut vad som nu sker, men jag tror att den metod som jag här valt är den bästa. Jag är mycket tacksam för att statsutskottets övriga ledamöter inte funnit skäl att göra någon erinran mot denna budgetuppställning.
Självfallet har denna budgetuppställning gjorts av rent praktiska skäl; det finns inga andra motiv. På sidan 4 i statsutskottets utlåtande presenteras en alldeles klar uppställning av budgeten, och jag förstår inte att man kan göra någon invändning mot den. Jag är tacksam för att statsutskottets övriga ledamöter inte funnit skäl att rikta någon erinran mot denna budgetuppställning.
Högerreservanterna tar sedan upp frågan om den föreslagna ändringen av försvarsindex. Det är riktigt att man inom försvaret inte kommer att få samma fulla kompensation för lönestegringar under nästa budgetår som tidigare.
En annan fråga som högerreservanterna tar upp gäller den föreslagna ändringen av försvarsindex. Det är riktigt att förslaget innebär, att försvaret inte kommer att få hel och full kompensation för lönestegringarna. Detta är fullt avsiktligt, eftersom man vill ta hänsyn till produktivitetsförbättringarna inom försvaret; reduceringen kan ses som ett uttryck för att produktivitetsförbättringar sker även inom statlig verksamhet. Nu får försvarsutredningen, såsom statsutskottet påpekar, anledning att granska denna fråga. Därefter blir det tillfälle för oss att återkomma till den.
Det är fullt avsiktligt; reduceringen skall ses som ett uttryck för att det också inom statlig verksamhet förekommer produktivitetsförbättringar. Nu får försvarsutredningen ta ställning till detta i höst, och så får vi se hur det blir i framtiden. Jag har faktiskt inte någon större anledning att polemisera mot mittenpartiernas förslag. Reservationen innebär en 'anslagsökning med 1 procent, men ser man på den totala effekten av förslagen blir det 2 procent.
Jag har ingen större anledning att polemisera mot mittenpartiernas förslag. Reservationerna från det hållet innebär en anslagsmässig ökning av försvarsbudgeten med 1 procent, och ser man till den totala effekten av förslagen blir det 2 procent.
Med hänsyn till de hårda motsättningar som förelåg i försvarsfrågan även mellan socialdemokrater och mittenpartister i höstas tycker jag att det är glädjande att mittenpartierna nu nästan helt anser sig kunna följa våra riktlinjer.
Med hänsyn till de hårda motsättningar som kom till uttryck i höstas är det enligt min mening glädjande, att mittenpartierna nu nästan helt anser sig kunna följa de socialdemokratiska riktlinjerna, som man kritiserade så hårt för ett halvt år sedan.
Inom försvarsutredningen är socialdemokrater och mittenpartister eniga i den principiella delen av det utredningsuppdrag som givits ÖB.
Inom försvarsutredningen är socialdemokrater och mittenpartirepresentanter helt eniga i den principiella delen av det utredningsuppdrag som har givits ÖB. När det gäller de i direktiven angivna ekonomiska ramarna ligger mittenpartiernas alternativ, om man räknar in deras anslagskrav för nästa budgetår, 450 miljoner kronor högre än socialdemokraternas förslag under en fyraårsperiod.
När det gäller de ekonomiska ramarna ligger mittenpartiernas alternativ — om man räknar in deras förslag till anslag för nästa budgetår — 450 miljoner kronor högre än socialdemokraternas förslag under en fyraårsperiod, medan skillnaden mellan mittenpartierna och högern var, som jag sade, 1,8 miljard kronor.
Skillnaden mellan mittenpartiernas förslag och högerns var som jag sade 1 800 miljoner kronor under samma period. svarsfrågan är således inte att finna mellan socialdemokraterna och mittenpartierna utan mellan mittenpartierna och högern.
Därför föreligger i dag inte den principiella skillnaden i försvarsfrågan mellan socialdemokrater och mittenpartister, utan mellan mittenpartierna och högern.
Det kommer allra tydligast till uttryck i försvarsutredningens utredningsdirektiv till överbefälhavaren.

Detta ökar i ännu högre grad skillnaden mellan högerns och mittenpartiernas utredningsalternativ. Folkpartiet har för att få utrymme i budgeten för ökat anslag på 50 miljoner kronor till försvaret och vissa andra anslagsförstärkningar på budgeten tvingats att föreslå prutningar på andra områden i budgeten.
Mittenpartierna har för att i budgeten få utrymme för ett ökat anslag på 50 miljoner kronor till försvaret — det gäller vissa andra anslagsförstärkningar i budgeten också, antar jag — tvingats att föreslå prutningar på andra områden i budgeten. Bland prutningarna märker man sådana på det civila försvarets sida.
Bland annat har man låtit dessa prutningar gå ut över andra delar av totalförsvaret än de rent militära delarna. Vi har en totalförsvarsbudget, och den civila delen av denna totalförsvarsbudget omfattar för nästa budgetår 340 miljoner kronor.
Vi talar ju om att vi har ett svenskt totalförsvar, där den militära sidan kompletteras med en civil, och vi brukar också räkna samman den budget som gäller för det civila totalförsvaret. Den är för nästa budgetår, om man lägger ihop olika poster, ungefär 340 miljoner kronor. De besparingsförslag som mittenpartierna här har kommit med skulle, om de hade bifallits av riksda Är verkligen dessa förslag utformade i avsikt att åstadkomma något slags ny avvägning mellan totalförsvarets civila och militära delar eller har de tillkommit bara på en slump? Det är nog, om man råkar i en kritisk situation, ganska svårt att försvara landet exempelvis utan lagrad olja.
Mittenpartiernas besparingsförslag skulle, om de hade bifallits av riksdagen, ha minskat denna budget med 4,2 procent. Om man ger sig in på en avvägning i detta fall mellan militära och civila ändamål inom totalförsvaret innebär detta en kraftig minskning. Jag kan för min del inte se att en anslagsförstärkning på 1 procent till det militära försvaret, som bl.a. skall möjliggöras av en minskning med 4,2 procent på totalförsvarets civila delar, innebär en rimlig avvägning inom totalförsvaret.
Mittenpartierna har föreslagit en minskning av oljelagringsprogrammet. Våra beredskapssjukhus måste vara något så när väl utrustade och planerade. Även beträffande dem har man föreslagit besparingar. Detsamma gäller skyddsrumsanläggningar och civilförsvarsutbildning.
Nu har riksdagen i stort sett hunnit avslå folkpartiets besparingsmotioner, och någon täckning för de 50 miljoner kronorna i ökade anslag till försvaret finns så långt jag kan förstå inte.
Riksdagen har, tror jag, avslagit dessa och andra besparingsmotioner, och därför finns det väl heller inte någon täckning för de 50 miljoner kronor i ökade anslag till försvaret som föreslås i mittenpartiernas reservationer. Enligt min mening överdrives dessutom högst betänkligt förhoppningarna om vad man kan åstadkomma för dessa 50 miljoner kronor plus ytterligare 50 miljoner kronor av reservationsmedel.
Dessutom överdriver man väl högst betydligt i folkpartireservationerna vad man kan åstadkomma för dessa 50 miljoner kronor plus de ytterligare 50 miljoner kronor av reservationsmedel som man anser bör kunna tas i anspråk.
Reservanterna befarar att ett bifall till statsutskottets hemställan kan medföra allvarliga konsekvenser för sysselsättningen inom industrin. Jag har sagt tidigare, och jag vill upprepa det här, att det inte är fråga om att minska leveranserna till försvaret. Beställningsverksamheten kan tvärtom öka under nästa budgetår.
Man befarar att ett bifall till Kungl. Maj:ts och statsutskottets förslag kan medföra allvarliga konsekvenser för materielplaneringen inom försvaret och sysselsättningen inom industrin. Sådana påståenden har gjorts också från andra håll, och jag skall, herr talman, passa på att svara på några frågor som i början av riksdagen ställdes av herr Strandberg och som berör just dessa problem.
De tre stora materielanslagen, som vi nu skall ta ställning till, föreslås ökade så att medelsförbrukningen kan väntas stiga från 1540 miljoner kronor till 1 810 miljoner kronor eller med 270 miljoner kronor. Jag har påpekat att det blir nödvändigt att i avvaktan på det kommande försvarsbeslutet iaktta en viss försiktighet i fråga om nybeställningar och att det kan leda till — det har vi ännu ingen överblick över — att försvarsbeställningarna minskar vid vissa industrier men ökar vid andra.
1963 års försvarsbeslut avsåg fyra budgetår, varav det innevarande är det sista. Försvarsutredningen har inte lämnat något förslag rörande försvarsutgifterna för tiden därefter. I det läget har regeringen utarbetat ett förslag för nästa budgetår.
Totalt kommer dock sysselsättningen på maren och i flera försvarsutredningar grund av försvarsbeställningar inte att minska under nästa budgetår. I mittenpartireservationerna vänder man sig mot att riksdagen nu skall uttala sig för ramar för planeringsoch anskaffningsverksamhet efter nästa budgetår. Jag har inte riktigt förstått vad man menar.
Utgångspunkten har varit att utgifterna i fasta priser skall vara i stort sett desamma som under innevarande budgetår. Förslagen i statsverkspropositionen — och här svarar jag herr Strandberg — innebär ingen ny försvarspolitisk linje och påverkar inte möjligheterna att uppfylla den försvarspolitiska målsättningen.
Det förslag till budget som vi nu behandlar gäller bara ett budgetår, men planeringen måste fortsätta över åtskilliga budgetår och de planerande myndigheterna måste ha hållpunkter för sin planering. De har också begärt att få ramar för sitt planeringsarbete.
Jag räknar alltjämt med att den framtida försvarspolitiken skall kunna grundas på förslag från försvarsutredningen. Beträffande sysselsättningen är att märka att de tre stora materielanslagen föreslås ökade i förhållande till innevarande budgetår.
Jag har haft diskussioner med myndigheterna och frågat dem, om de inte kunde tänka sig att, med hänsyn till att försvarsutredningen inte var färdig och att det inte fanns någon framtidsbindning, arbeta utan dessa av Kungl. Maj:t och riksdagen fastställda bestämda hållpunkter. De har bestämt sagt att det inte går — de måste ha fasta hållpunkter i planeringsarbetet.
Medelsförbrukningen under dessa anslag kan väntas öka från 1540 miljoner kronor till 1 810 miljoner kronor eller med cirka 270 miljoner kronor. Det är alltså inte fråga om någon minskning av leveranserna till försvaret. Totalt kan beställningsverksamheten nästa budgetår väntas bli större än under det innevarande.
Jag har därför föreslagit att riksdagen till ledning för planeringen skall godkänna ramar för både anslag och medelsförbrukning under de tre stora materielanslagen för budgetåren från 1967 74.
För att undvika felinvesteringar måste i avvaktan på ett nytt försvarsbeslut iakttas en viss försiktighet beträffande nybeställningar. Dessa får inriktas på sådan materiel som måste anskaffas även inom en låg kostnadsram.
Jag vill fästa uppmärksamheten på att förra årets riksdag på motsvarande sätt godkände kostnaderna för budgetåren 1965 72. Även dessa ramar avsåg alltså tiden efter utgången av nu gällande försvarsbeslut. De godkändes också av riksdagen och tjänar nu till ledning för planeringen. Det är sålunda ingen nyhet som föreslås.
En sådan inriktning av anskaffningarna kan medföra att sysselsättningen på grund av försvarsbeställningar ökar vid vissa industrier och minskar vid andra. Sammanlagt kommer emellertid sysselsättningen på grund av försvarsbeställningar inte att minska under nästa budgetår. Detta är alltså mitt svar till herr Strandberg.
I propositionen 110 betonas mycket bestämt att ramarna skall tjäna till ledning för planeringen och inte innebära någon bindning för framtiden. Försvarsutredningen är följaktligen helt obunden av dessa planeringsramar.
Folkpartiet och centerpartiet har sedan i sina reservationer vänt sig mot att riksdagen nu skall uttala sig om ramar för planeringen av anskaffningsverksamheten efter nästa budgetår. Jag finner detta påpekande egendomligt.
Herr Eliasson i Sundborn tog upp frågan om Viggen.
Det förslag till försvarsbudget som vi nu behandlar avser ju endast nästa budgetår, men planeringen måste ju fortsätta åtskilliga budgetår därefter. De planerade myndigheterna måste ha vissa hållpunkter för sin verksamhet och har också alldeles bestämt begärt att få ramar för sitt planeringsarbete.
Därför är det så mycket värdefullare att dessa positiva omdömen kommer just från honom. Vi är helt eniga om att priset på Viggen är en fråga om hur många plan som kommer att produceras och på hur många enheter typkostnaderna därmed kan fördelas.
Jag var vid en tidpunkt i vintras inne på tanken att man helt skulle avstå från att ge myndigheterna bestämda planeringsdirektiv, men efter kontakter med myndigheterna blev det alldeles klart att detta var ogörligt. Bl. a. krävde ÖB att sådana bestämda hållpunkter skulle ges.
Jag delar fullständigt herr Eliassons mening att vi bör tillåta försäljning av detta flygplan, om det finns intresse för det i andra länder. Det är emellertid inte så lätt för oss att utveckla ett sådant plan i samarbete med andra länder.
Jag har därför föreslagit att riksdagen till ledning för planeringen skall godkänna ramar för medelsförbrukningen under de tre stora materielanslagen för budgetåren 1967 74. Jag vill erinra om att föregående års riksdag på motsvarande sätt godkände kostnadsramar för budgetåren 1965 72.
Rent principiellt är det inte uteslutet, men betänk att den enda stat i världen vid sidan om stormakterna som tillverkar egna flygplan av denna typ är just Sverige!
Även dessa ramar avsåg tiden efter utgången av nu gällande försvarsbeslut. De godkändes av riksdagen och har varit till ledning för planeringen. Det är alltså ingen nyhet som nu föreslås, och det framgår tydligt av ordlagen i proposition nr 110 att ramarna skall tjäna till ledning för planeringen och således inte innebär någon bindning för framtiden.
Vi har sedan länge en egen flygplansproduktion, men det är knappast möjligt för oss med vår självständiga, neutrala hållning att samarbeta med särskilt många länder i fråga om utvecklingen av våra stridsflygplan. Herr talman!
Försvarsutredningen är följaktligen helt obunden av dessa planeringsramar. Herr talman!
Vad som ytterligare kan sägas medan vi väntar på försvarsutredningens slutresultat är att intet parti som är representerat i försvarsutredningen räknar med att det skall vara möjligt att under de närmaste åren skära ned försvarskostnaderna under den nivå som föreslagits för nästa budgetår.
Vad som ytterligare bör framhållas medan vi alla väntar på försvarsutredningens förslag är att inget parti räknar med att det skall vara möjligt att under de närmaste åren nedbringa försvarskostnaderna under den nivå som föreslagits för nästa budgetår.
Tvärtom förutsätter samtliga partier i försvarsutredningen att en viss årlig ökning blir nödvändig.
Tvärtom förutsätter samtliga partier i försvarsutredningen — vilket framgår av utredningsdirektiven till ÖB — att en viss årlig ökning blir nödvändig. Vad jag sagt nu visar att det, trots oenigheten om nästa års budget, ändå råder enighet om en sak, nämligen att vi alltjämt är tvungna med hänsyn till det internationella läget att hålla oss med ett starkt försvar.
Detta visar väl att det trots oenigheten om nästa års budget råder enighet om en sak, nämligen att vi med hänsyn till det internationella läget är tvungna att bibehålla ett starkt försvar. Någon ny försvarspolitisk giv i den meningen att något parti allvarligt skulle vilja försvaga det nuvarande försvaret är det inte fråga om. Det är bara att beklaga att det finns riktningar som försöker att bibringa den svenska opinionen — och tyvärr också den utländska — den föreställningen att vi närmast förbereder nedrustning.
Någon ny försvarspolitisk giv i den meningen att något parti allvarligt skulle vilja försvaga det nuvarande försvaret är det inte fråga om. Det är att beklaga att det finns de som försöker bibringa opinionen — svensk opinion och, vad värre är, utlandsopinion en sådan föreställning.
Den återhållsamhet vad gäller försvarsutgifterna, som vi nu tvingas till; innebär inte att vi för framtiden behöver eftersätta rimliga krav på en modernisering och anpassning till den vapentekniska utveckling, som har pågått i många år.
Den återhållsamhet med försvarsutgifterna som vi har tvingats till innebär inte att vi behöver eftersätta rimliga krav på den modernisering och anpassning till den vapentekniska utvecklingen som har pågått i många år.
Redan nu utlagda försvarsbeställningar och de beställningar vi får möjlighet att lägga ut under de närmaste åren på modern vapenmateriel borde kunna tysta sådana påståenden, även om de som för fram dem är mycket angelägna om att denna utbyggnad skall gå snabbare.
De nu utlagda försvarsbeställningarna på modern vapenmateriel borde kunna tysta sådana påståenden, även om de som svarar för påståendena skulle önska en ännu snabbare utbyggnad.
Vad vi inte bör bortse från är — och det känner man väl till utomlands — att Sverige satsar alla sina försvarsmedel på ett s.k. konventionellt invasionsförsvar, på ett defensivt försvar.
Vad man inte skall bortse från — och vad man som väl är utomlands är på det klara med — är att vi i Sverige satsar alla försvarspengar på ett modernt invasionsförsvar. Om man jämför Sverige med andra länder, då framför allt stormakterna, upptäcker man snart att vi i våra försvarsansträngningar aldrig har gett oss in på någon anskaffning av de mest tekniskt kvalificerade vapensystem som kostat stormakterna oerhörda summor och som utgör förklaringen till att stormakternas försvarsutgifter ständigt klättrar uppåt. Vi har t.ex. inte skaffat oss kärnladdningar, vi har inte skaffat eller försökt skaffa interkontinentala robotar eller satelliter för militära ändamål. Vi har inte heller gett oss in på anskaffning av atomubåtar med deras speciella robotsystem som är så oerhört kostsamt.
Vi har inte skaffat oss kärnladdningar, vi har aldrig gett oss in på att i det svenska försvaret försöka föra in interkontinentala robotar eller satelliter för militära ändamål. Vi har exempelvis inte försökt få fram egna atomubåtar, försedda med de alldeles speciella och mycket dyrbara robotsystem som dessa s.k. atomubåtar medför. Vi har inte heller anskaffat — teletekniska Öövervakningssystem mot robotar eller antirobot-robotsystem. Det finns flera andra sådana dyrbara tekniska system som vi inte sysslar med.
Vi har inte gett oss in på teletekniska övervakningssystem mot robotar liksom inte heller på antirobotrobotar, för att nu nämna några exempel.
Därför får vi av vår försvarsbudget ut relativt sett mer än andra genom denna envisa koncentration till vissa speciella vapensystem i vårt invasionsförsvar, alltså rent defensiva vapensystem. Om vi även i framtiden anser oss kunna avstå från de mest dyrbara vapensystemen, bör vi kunna behålla ett konventionellt invasionsförsvar, som vid internationell jämförelse måste betraktas som ett mycket modernt och slagkraftigt sådant, till rimliga kostnader. Även om försvarskostnaderna nu inte tillåtes stiga i den takt de har gjort under de senaste nio åren, bör det ändå vara möjligt för oss att i stort sett bibehålla vår nuvarande försvarsstyrka vilken — såsom vi hittills varit eniga om — motsvarar de krav den nationella säkerheten ställer. Det är möjligt att detta i så fall förutsätter en i någon mån annan inriktning av försvarsutbyggnaden än den som vi har och den som vi kanske också planerat för. Detta har jag gett uttryck för i några anföranden och herr Ståhl ville att jag skulle närmare ingå på vad jag har avsett med mina uttalanden. Jag har inte uttalat något annat än det som finns skisserat i utredningsdirektiven A och B till ÖB. Där finns en skiss för vissa omställningar av försvaret som kan bli nödvändiga vid en lägre ekonomisk nivå för försvaret. Uttrycket »segt försvar av ytan och territoriet», som enligt mitt uttalande skulle beaktas av de expertutredningar som ÖB håller på med, finns inte i den skiss till ÖB utredningar som inryms i alternativen A och B.
Att vi skall bibehålla nuvarande försvarsstyrka förutsätter möjligen en något annan inriktning av försvarsuppbyggnaden för framtiden än vi har planerat under de senaste åren.
Det är ju inte den gamla tanken om centralförsvaret som det här är fråga om, utan huruvida vi har råd med ett utpräglat periferiförsvar, och det var detta diskussionen gällde. Därför får man inte bedöma sådana uttryck isolerade, utbrutna ur sitt sammanhang. Och sammanhanget framgår av den skiss på fem, sex sidor som finns att läsa i de direktiv till ÖB där socialdemokraterna på denna punkt begär en egen utredning, helt enkelt för att få undersökt, om det inte finns möjlighet att hålla igen på försvarskostnaderna men ändå få ut en större försvarskraft ur dem. Vi har inte alls gjort gällande att vi har funnit lösningen på detta område, utan vi har anhållit att få vissa bestäm da konkreta ting utredda av fackmännen, de militära experterna. Det är först, när de har sagt sin mening och talat om vilka konsekvenserna blir, som vi har möjlighet att ta ställning till dessa. Det är över huvud taget dessa frågor som nu Övervägs inom försvarsutredningen, och jag föredrar att i detta läge avvakta med diskussionen.
Det är dessa frågor som det är så viktigt att få utredda och som försvarsutredningen sysslar med. När utredningen är färdig om några månader, får vi bättre förutsättningar att mera konkret diskutera denna problematik. Jag föredrar, herr talman, att i detta läge vänta med den diskussionen till i höst. Därför kan jag sätta punkt för detta anförande och rekommendera kammaren att följa statsutskottets förslag.
Vi har bättre förutsättningar att diskutera dessa frågor, när de får ett mera konkret innehåll. Därför kan jag, herr talman, sätta punkt för detta anförande och rekommendera kammaren att bifalla statsutskottets förslag.

Herr talman! Försvarsministern har i sitt anförande besvarat herr Strandbergs interpellation. Då herr Strandberg tyvärr är förhindrad att närvara i kammaren i dag har han bett mig att i hans ställe motta svaret. Jag ber alltså att få tacka herr försvarsministern för interpellationssvaret. Försvarsministern säger att regegeringen i propositionen nr 110 inte signalerar någon ny linje i försvarsfrågan och att försvarets möjligheter att uppfylla den gällande målsättningen inte påverkas. Hur kan försvarsministern påstå något sådant? Innevarande år gjordes en — som man helt missledande sade tillfällig — nedskärning av försvarskostnaderna med 350 miljoner kronor, och för nästa budgetår föreslås en sänkning i förhållande till nu gällande försvarsbeslut på cirka 600 miljoner kronor. Och försvarsministern menar att det inte är en ny linje! I försvarsutredningarna — jag har personlig erfarenhet av två stycken — håller man på i månader och år och med hjälp av den bästa expertis som finns att få, den expertis som regeringen har ställt till vårt förfogande, och bryr sin hjärna med hur man utan alltför stora nackdelar och påfrestningar på målsättningen skall kunna komma ner kanske 100 miljoner kronor per år. Nu gör regeringen helt plötsligt och med hjälp av en egen mer eller mindre hemlig men uppenbarligen blixtsnabbt arbetande expertis en nedskärning som är den största som skett sedan den för vårt land så olyckliga nedrustningen 1925. Och det är inte en ny linje! Överbefälhavaren har i ett officiellt uttalande förklarat att gällande målsätt ning inte kan fyllas med de nya riktlinjerna. På vilken grund kan försvarsministern helt avfärda detta? Om det skall vara någon ekonomi i försvaret, så måste dess uppbyggnad och dess materielanskaffning ske efter långsiktiga planer. Det är nödvändigt om man något så när väl skall kunna utnyttja en krigsmakt byggd på värnplikt. Bryter man kontinuiteten, som regeringen nu gjort, får man omedelbara skadeverkningar, men man får också skadeverkningar på sikt. Dessa måste tas med i bedömningen, även när man ser på enskilda årsramar, lika väl som den enskilda årsramen i sig måste rymma något av en prognos i fråga om kommande år. Studerar man konsekvenserna av de prognoser som antyds, så blir man förskräckt. Jag skall ge ett enda exempel. Flottan skall enligt marinplan 60, som nu i stort sett gäller, förnyas så att det befintliga antalet större fartyg skall ersättas med ett ökat antal betydligt mindre enheter, bl.a. för att härigenom dela upp slagkraften och minska sårbarheten. Men om man fördelar de nu aktuella nedskärningarna proportionellt lika på alla försvarsgrenarna, så kommer flottan att på sikt visserligen få de betydligt mindre och svagare enheterna men till ett antal som inte är mer än hälften mot vad vi har nu. Detta gäller alltså vid en proportionell neddragning. Skall Viggen tas fram i alltför låga ramar, så blir med säkerhet situationen ännu värre. Och försvarsministern vill påstå att detta innebär en oförändrad och konsekvent försvarspolitik! När det gäller försvarsindustrin har jag redan i mitt första anförande klarlagt hur ihåligt försvarsministerns påstående om ökade materielanslag i år är. Vid närmare granskning nedgår ökningen avsevärt. Jag skall inte nu upprepa den redogörelsen, men jag skall peka på en annan faktor som jag inte berörde förut och som i det här sammanhanget torde ha avsevärd betydelse. Det belopp som försvarsministern jämför med för i fjol hade minskats med 250 miljoner kronor under försäkringar, att det bara var tillfälligt och att det skulle återhämtas under kommande budgetår. Försvarsindustrin liksom vi andra trodde kanske på de försäkringarna, och då fanns det ju ingen anledning för industrin att lägga om sin produktion, eftersom det alltså i viss grad kunde sägas bara vara fråga om en likvidförskjutning. Nu har det uppenbarats för alla att det var falska försäkringar. Nu drabbar slaget så mycket hårdare, och nog kommer det att få konsekvenser. Försvarsministern försäkrar helt bestämt att sysselsättningen inom försvarsindustrin inte kommer att minska under nästa budgetår. Jag har svårt att tro på detta, i varje fall om regeringen inte går ifrån sina antydda utgiftsramar. Men låt oss hoppas att den gör det!

Herr talman! Jag skall inte gå in i sak på vad försvarsministern här anförde, trots att försvarsministern inledde sitt anförande med tre mer eller mindre demagogiska angrepp på högerpartiet eller på »högern» — som han uttryckte det. Eftersom jag är anmäld på talarlistan, tänker jag ta upp samtliga dessa angrepp i senare sammanhang. Jag har velat säga detta, eftersom jag befarar att försvarsministern har för avsikt att lämna kammaren om en liten stund.

Herr talman! Det är riktigt att jag är tvungen att gå till andra kammaren och tala där, men jag skall försöka hinna med att också bevaka herr Holmberg, om det är möjligt. Några demagogiska angrepp på högern har jag inte kommit med. Jag föreställer mig att herr Holmberg får svårt att tillbakavisa de fakta om sprickan inom oppositionen som vi ju alla kan läsa oss till i statsutskottets utlåtande. Herr Virgin hävdar även i denna debatt att vi med bibehållna försvarskostnader mellan dessa två budgetår i varje fall inte kan uppfylla den målsättning som riksdagen har beslutat för det militära försvaret. Jag har tidigare påpekat att detta är en alldeles orimlig tolkning av riksdagens målsättning, och jag har knappast någon större lust att fördjupa mig i det ämnet — jag vet att också herr Gillström är intresserad av att diskutera målsättningen. Men vad riksdagen har beslutat i fråga om målsättning har riksdagen gjort samtidigt som riksdagen klart sagt ifrån att den fastställda målsättningen, som ju är alldeles öppen, mera bör betraktas som en politisk manifestation — en sak som statsutskottet starkt understrukit och riksdagen accepterat. Att, som herr Virgin väl närmast gör gällande, tänka sig målsättningen skriven så att riksdagen varje år liksom har att betala en alldeles bestämd och ständigt ökad kostnad för att uppfylla målsättningen, är väl ändå någonting som riksdagen aldrig kommer att kunna acceptera och heller aldrig har bundit sig för. Att överbefälhavaren och andra försvarsmyndigheter har uppfattat målsättningen på detta sätt är alldeles riktigt. Det är därför nödvändigt att ändra målsättningen, och jag förutsätter att försvarsutredningen framlägger sådana förslag till ändring av målsättningen att dessa missförstånd mellan regering och riksdag och myndigheter inte i fortsättningen skall behöva förekomma. Det är bara tråkigt att en ledamot av kammaren här skall företräda de myndigheters uppfattning, som har missuppfattat målsättningen.

Det finns bl.a. i de direktiv som socialdemokraterna i försvarsutredningen har lämnat överbefälhavaren för utredningar klart angivet i vilken takt socialdemokraterna i utredningen anser att dessa medel bör utgå. I fjol angav regeringen i tilläggspropositionen i maj månad i vilken takt dessa medel borde återgå. Det är alltså här inte fråga om att svika några utfästelser. Dessa 350 miljoner kronor är beslutade, och de kommer att återgå till försvaret. Här är det fråga om takten, och regeringen har hela tiden sagt att detta bör ske under de närmaste åren och inte angett något bestämt år. Nu har socialdemokraterna i försvarsutredningen angivit alldeles bestämda år för återgången av de 350 miljoner kronorna. Under våra diskussioner i höstas gjordes gällande att den försvarsbudget som skulle framläggas skulle komma att medföra att tiotusentals arbetare inom försvarsindustrin blev arbetslösa. Svenska Dagbladet gick i spetsen med denna siffra, vilken sedan sjönk till 6500. Den siffran spökar fortfarande i diskussionerna. Jag har haft kontakter med industri för industri och först därefter i dag vågat lämna ett svar till herr Strandberg. Jag har väntat avsiktligt med att besvara hans direkta frågor, ställda i början av vårriksdagen, tills jag hade absolut klara besked om vilka konsekvenser den nya budgeten skulle få för försvarsindustrin. Jag har svarat att den säkert kan komma att få konsekvenser för vissa industrier, d. v. s. medföra en minskning av beställningarna där. För andra industrier är det däremot alldeles påtagligt att beställningarna kommer att öka. Totalt kommer de anslag som vi nu är beredda att fatta beslut om att medföra en bibehållen sysselsättning inom försvarsindustrin jämfört med den vi haft under det senaste budgetåret. En annan sak är, herr Virgin, att om vi hade anslagit ytterligare en miljard för försvaret till nästa budgetår, skulle man självklart ha kunnat tänka sig att lägga ut ännu fler försvarsbeställningar. Det väsentliga i detta sammanhang är dock att de beställningar som utlägges i stort ger samma sysselsättning inom försvarsindustrin som tidigare. Det är, såvitt jag förstår, högst väsentligt. Jag kan försäkra herr Virgin att det ligger mycket arbete bakom detta. Han vet också mycket väl att budgeten är justerad och omgjord med hänsyn till att en så stor andel som möjligt av densamma skall gå till industribeställningar. Vad som har föranlett detta är, som herr Virgin också vet, att vi under de senaste fyra åren har tillåtit försvarets myndigheter att planera för åren efter försvarsbeslutet. Det gäller en planering för anskaffning av vapen och annan materiel, som har utgått från väsentligt högre försvarsanslag än dem vi nu står beredda att besluta om. Med en sådan planeringsnivå, som vi har godkänt i kompromissens tecken år 1962, och med en anskaffningsnivå, som under hela fyraårsperioden har legat lägre, så uppstår naturligtvis stora svårigheter när man sänker anslagsnivån ytterligare. Det är någonting självklart, vilket jag också har betonat här i kammaren. Lägg dock märke till att varken regering eller riksdag har godkänt några av de planer som vi har tillåtit myndigheterna att uppgöra. Det finns, herr Virgin, ingen godkänd marinplan 60. När skulle riksdagen ha beslutat om en sådan? Det har inte skett. Herr Virgin kan alltså komma fullständigt på sned, om han står här och säger att vi skulle ha bundit oss för de förslag inom marinen, flygvapnet och armén, som har framkommit vid en tillåten planering. Det har vi inte alls gjort. Marinen bygger båtar vid flera varv i Sverige i enlighet med de delar av denna plan som vi efter hand har godkänt.

Det är kvaliteten som här får gå före kvantiteten. Därför skulle, även om vi hade fullföljt 1963 års principer för försvaret, en framtida marin ha kommit att i stort sett se ut som den som herr Virgin beskrev. Tyvärr är läget sådant. Detta är inte något alldeles speciellt för försvaret i vårt land. Jag skulle kunna anföra exempel från alla länder, även stormakterna, där utvecklingen är precis densamma, nämligen att man på grund av de bättre prestanda, som man genom modern teknik får in i vapnen, tvingas att begränsa antalet enheter. Men det innebär inte att man minskar den försvarskraft som dessa vapen representerar. Jag har velat säga detta om de jämförelser som görs även uti reservationerna mellan en tillåten planering och de faktiska beslut som riksdagen har fattat. Jag har velat peka på att man får akta sig för att utgå ifrån att vi på något sätt har bundit oss för resultaten av denna planering inom myndigheterna.

Herr talman! Försvarsministern talade om den gällande målsättningen och sade att den bara är en politisk manifestation. Det är riktigt att den är en politisk manifestation, men den behöver ju inte vara innehållslös för det — och det är den inte heller.

Försvarsministern sade också att det är orimligt med ständigt ökade kostnader för försvaret. Låt mig citera ett annat uttalande av försvarsministern för ett år sedan, också gjort i riksdagen. Försvarsministern deklarerade då att han personligen hade den meningen att den hittills förda försvarspolitiken är riktig och sade vidare: »Jag håller på att den nuvarande försvarskraften måste bibehållas om vi skall vinna respekt för det vi kallar den svenska säkerhetspolitiken.» Den hittills förda försvarspolitiken har inneburit ständigt ökade kostnader och den har gjort det därför att det är det enda sättet att vidmakthålla försvarskraften. Jag håller med försvarsministern i vad han sade i fjol. Det är bara synd att försvarsministern inte håller med sig själv.

Herr talman! Försvarsministern inledde sitt anförande med att erinra om att det är tio år sedan en försvarsbudget behandlades utan att det finns någon överenskommelse mellan partierna, och han konstaterade att statsutskottet nu är splittrat. Jag tycker att detta borde vara en varning till det socialdemokratiska partiet. Dagens debatt förs ju mot bakgrunden av det avhopp som de socialdemokratiska ledamöterna i försvarsberedningen gjorde i höstas. Utan någon preciserad motivering kastade man om försvarspolitiken och krävde en väsentlig nedskärning för nästa budgetår. Kammaren har flera gånger diskuterat denna fråga, och jag har själv haft tillfälle att tre gånger — tror jag — framföra kritik mot detta och skall inte i detalj upprepa vad jag har sagt. Jag konstaterar endast att splittringen, herr försvarsminister, beror på socialdemokraternas handlande i höstas. Det är riktigt att vi har en glädjande avspänning mellan Sovjet och USA, men att säga att detta kan tas till intäkt för långtgående bedömningar av den försvarspolitiska situationen för Sveriges del tror jag är uteslutet. Jag hänvisar till vad jag tidigare har sagt. I de yttersta av dessa dagar ser vi hur det återigen börjat kärva till sig. Enligt allas bedömning är nedrustningsförhandlingarna i Genéve i ett svårare läge än tidigare. Man vet ingenting om vad som kommer att hända. Folkpartiet håller för sin del fast vid förhoppningen att det skall bli möjligt att vidmakthålla sammanhållningen kring försvaret. Sammanhållningen är i och för sig en väsentlig psykologisk försvarskraft, och vår förhoppning är att det i det fortsatta arbetet inom försvarsberedningen skall visa sig möjligt att komma överens. Försvarsministern sade att mittenpartierna har visat förståelse eller någon förståelse — hur nu orden föll — för socialdemokraternas ställningstagande. Ja, herr försvarsminister, vi har visat förståelse i förhoppning om att socialdemokratin skall nyktra till, men det kräver en motprestation från socialdemokraternas sida och givetvis även från andra partiers sida. Man måste vara villig att resonera. När man då ser på en av de frågor som försvarsministern berörde, nämligen planeringen under det övergångsår vi har framför oss, och ser på statsutskottets utlåtande blir man en aning tveksam om det verkligen kan finnas möjligheter att komma överens. Både socialdemokraterna och högern vill ju att riksdagen under övergångsåret skall uttala sig för en viss planeringsnivå. Från mittenpartiernas sida har vi sagt att vi tror att det är olämpligt att riksdagen gör ett sådant uttalande. Vi vet ju alla att en viss planering ändå måste äga rum. Men just genom dessa uttalanden även om man försäkrar att man i det sammanhanget inte binder sig — är det uppenbart att en viss psykologisk bindning kommer att äga rum. Enligt centerpartiets och folkpartiets bedömning kommer detta att försvåra en överenskommelse i :försvarsberedningen. Man är nog från olika håll ganska kritisk mot systemet med en planeringsnivå med vissa kostnader och en nivå där vi bestämmer försvarskostnaderna för nästa budgetår. även det borde leda till att man i någon mån är försiktig med vad man säger i detta sammanhang. Det vore intressant att höra om herr Gillström, som skall föra socialdemokratins talan och som också sitter i försvarsberedningen, har en annan mening när det gäller olämpligheten av att planera beträffande försvarskostnaderna på vitt skilda nivåer. Om det är på det sättet tycker jag att det är ytterligare ett starkt skäl för det som avdelningens ärade ordförande här redan har sagt. Då får man finna sig i vissa olägenheter, och dessa olägenheter, herr talman, har ju socialdemokratin ställt till med. Oppositionen har inte vidtagit några åtgärder som har lett till olägenheter, utan det är ju det socialdemokratiska avhoppet i höstas som har gjort att vi hamnat i denna situation, som vi verkligen inte har önskat skulle uppkomma. Avdelningens ärade ordförande har i detalj gått igenom våra reservationer, och jag skall bara ge några allmänna kommentarer till de ståndpunkter som vi har intagit i utskottet. Kommentarerna skall bli mycket korta. Försvarsministern sade — han har nu lämnat kammaren, men jag hoppas att han infriar sitt löfte och återkommer — att mittenpartierna anser sig kunna följa regeringen. Det är väl, herr talman, en sanning med mycket stor modifikation, om jag skall uttrycka mig mycket milt beträffande försvarsministerns ordalag. Vi har verkligen tagit konsekvenserna av att vi anser att det är önskvärt att få en ny uppgörelse mellan partierna i försvarsfrågan. Eftersom vi inte har uppgivit hoppet om detta, har vi försökt att lägga en linje som det skulle vara möjligt för de andra partierna att acceptera. Det finns dock i dag inte stora förhoppningar på denna punkt. Vi har alltså inte accepterat regeringens uppläggning på längre sikt, utan vi har endast försökt att om möjligt nu få till stånd en enighet i denna sak; en enighet som sedan kunde växa ut till en allmän enighet i försvarsberedningen. Försvarsministerns förslag för nästa budgetår är ur flera synpunkter — såsom andre vice talmannen påpekade — sådant att mittenpartierna inte kan acceptera det. Försvarskraften på sikt skulle verkligen väsentligt minskas om man följde regeringen. De upplysningar som vi i avdelningen har fått från ansvariga myndigheter visar t.ex. att sysselsättningen verkligen kan få svårigheter om man skulle följa regeringen. Därtill kommer att det speciellt inom ammunitionstillverkningen, om man blir tvungen att avskeda arbetare där, tar mycket lång tid att lära upp nya arbetare. Våra reservationer visar ju hur man med blygsamma höjningar i förhållande till regeringens förslag verkligen kan åstadkomma väsentliga förbättringar redan för nästa budgetår. De rör bl.a. ammunitionstillverkningen, anskaffningen av 9 cm pansarvärnspjäser samt anskaffningen av minoch depåfartyg. Enligt våra reservationer kan man påbörja upprättandet av ett färdigbildat vapensystem för kustartilleriets rörliga spärrförband. Till flygplan 35 F kan man skaffa den avsedda jaktroboten med de blygsamma höjningar som vi har föreslagit. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservationen a. Sedan har folkpartiet en särskild reservation, som jag avslutningsvis skall be att få säga ett par ord om. Redan nu finns en hel del erfarna och förtjänta underofficerare, som tas i bruk i befattningar såsom ställföreträdande kompanichef. En undersökning visar att under tiden 1 juli 1965—30 juni 1966 underofficerare vikarierade i sådana befattningar inom armén vid inte mindre än 1183 tillfällen, i marinen i 164 fall och i flygvapnet vid 586 tillfällen. Detta visar att en sådan tjänstgöring kan skötas av underofficerare med gott resultat. Vi har i en reservation föreslagit att riksdagen skall skriva till regeringen och påpeka förhållandet. Visst finns det vissa hakar i detta sammanhang. Det är vi fullt medvetna om, och det är därför som vi föreslår en utredning av huruvida detta system går att genomföra utan olägenheter. Utskottet har inte avvisat tanken men är onekligen något njuggare i motiveringen än vad vi har varit. Jag skall, herr talman, på denna punkt återkomma med ett yrkande.

Herr talman! Herr Gillström gjorde en skarp vidräkning med målsättningen, och jag förstår detta. Det är nämligen just försvarets anknytning till en målsättning som klarast visar hur oansvarigt det socialdemokratiska försvarsutspelet verkligen är. Herr Gillström säger, att målsättningen har missförståtts och missbrukats och att den aldrig har varit avsedd att ange exakta ting. Jag delar inte den uppfattningen. Men om den vore riktig — vad har då socialdemokraterna för utgångspunkt för att fastställa försvarskostnaderna? Man kan väl inte bara utgå ifrån ett belopp — det vore mycket egendomligt, tycker jag. Man måste väl utgå ifrån vad man anser att försvaret bör kunna utföra för att ge den trygghet, som man vill skapa, och sedan räkna efter vad kostnaderna blir. Tycker man att de då blir för höga och orimliga att bära, får man naturligtvis sänka sina pretentioner på förmågan.

Det var en sådan anpassning.

Herr talman! För ungefär en och en halv timme sedan inledde försvarsministern sitt anförande med att göra gällande, att det var högerpartiet som brutit försvarsenigheten, att det var vi som ville gå våra egna vägar och att det var vi som inte ville diskutera. Även i en försvarsdebatt kan naturligtvis anfall vara det bästa försvaret. Följande denna enkla tes kastade alltså försvarsministern ut en demagogisk ordbomb här i kammaren, men han flydde sedan fältet mycket snabbt och drog sig in i andra kammaren för att ta skydd under herr Erlanders vingar. Det är klart att man också kan föra en debatt så, om man känner sig osäker. Låt mig emellertid se litet närmare på påståendet, att det skulle vara högerpartiets vakthållning kring ett starkt neutralitetsförsvar som har brutit försvarsenigheten. Det är ett påstående som både bör granskas och klart avvisas. Det är vår uppfattning, att mycket av förklaringen till regeringens bristande känsla för behovet av försvarsenighet hänför sig till socialdemokraternas förlustval förra året. Det gäller nedskärningen av försvarskostnaderna liksom det gäller en annan stor fråga, som vi inte diskuterar i dag men som ligger på riksdagens bord och kommer upp i debatten i morgon, nämligen den utkastade tanken om en statlig investeringsbank.

Den naturliga bakgrunden är, att regeringspartiet i dag känner sig klämt mellan opinionstrycket från vänstergrupperna, från kommunisterna och de högljuddare vänstergrupperna inom det egna partiet, å ena sidan och vetskapen å andra sidan om att en majoritet av valmanskåren i fjol gav oppositionen, d. v. s. de borgerliga partierna, sitt stöd. Detta växande tryck från två håll har säkert bidragit till att skapa den, som jag tycker, atmosfär av nervositet och politisk villrådighet, som kännetecknar regeringens sätt att arbeta, inte minst i fråga om försvarspolitiken. Det gäller tydligen för regeringen att till varje pris förhindra en utveckling på den socialistiska vänstersidan. — Kanske skall jag använda samma uttryck som försvarsministern gjorde, då han i stället för att kalla opinionspartiet högerpartiet vid dess rätta namn rätt och slätt talade om »högern». Jag skulle på samma sätt kunna tala om »vänstern» som ett passande uttryck för det socialdemokratiska partiet. Det gäller tydligen för denna vänster att förhindra den situation som uppstod i vårt grannland Danmark förra året, då det omkostymerade danska kommunistpartiet under Axel Larsens ledning fördubblade antalet mandat. Men det gäller tydligen också — och det fick vi ett klart bevis på genom försvarsministerns anförande — att försöka se till att de borgerliga framgångarna här i landet inte bara förbyts i sin motsats utan att de borgerliga ståndpunkterna splittras. Hur löses nu detta problem? Kan det över huvud taget lösas av ett regeringsparti, som i dag inom sig rymmer betydligt fler och mer divergerande åsikter än vad jag tror statsminister Erlander och hans meningsfränder någonsin lär kunna spåra upp bland den borgerliga oppositionen i dag? I detta dilemma har regeringen börjat använda en taktik, ett utstuderat spel, som vi inom de borgerliga partierna måste se upp med. Valet 1966 visade att en icke inbördes käbblande opposition kunde åstadkomma mycket. Borgfreden gav resultat. För regeringen tycks det därför vara ett livsvillkor att till varje pris bryta borgfreden. Men det räcker inte för regeringen att försöka splittra oppositionen. Det förefal ler fordras något mer. Regeringen måste också ge sken av kraft och handlingsförmåga på något sätt. Den försöker komma på offensiven. Man väljer i detta läge ut sådana frågor som inte diskuterades i 1966 års valrörelse. Därmed vill man stimulera de egna krafterna, samtidigt som man försöker tillfredsställa även grupper längst ut till vänster i partiet. Jag tror att det är denna bakgrund som har gjort att regeringen omedelbart efter valet 1966 sköt fram försvarsfrågan. Resultatet blev ett förslag om en försvarsnedskärning, som ingen kunnat drömma om före valet 1966. Den enighet, som rått mellan de demokratiska partierna och som inte minst i utlandet skapat respekt för vår vilja att med ett starkt försvar ge stöd åt vår alliansfria utrikespolitik, offrades för partitaktiska syften. Det väsentliga av klar och vettig ekonomisk planering skadades och bröts på vissa punkter. Den försvarspolitiska målsättningen att effektivt försvara hela landet ersätts med en ny politisk taktik. Uppenbarligen — här vill jag nog i viss utsträckning ge försvarsministern rätt — har taktiken lyckats. Inte till att börja med, men så småningom tycks den ha fyllt de anspråk som regeringens strateger ställt upp. Försvarsutspelet var en ny fråga. Ingen kunde hävda att valutslaget skulle ge partierna erforderlig vägledning. Den hade inte diskuterats. Man kunde från borgerligt håll knappast göra gällande, att majoriteten av väljarna uttalat sig för en bestämd försvarspolitik, och man kunde heller inte göra gällande att opinionen i valet uttalat sig positivt för en försvarspolitik som socialdemokraterna sedermera slog in på. Men utspelet fyllde också andra kriterier. Det tycks ha tillfredsställt vänsteropinionen, och den gav intryck av en regering, som vågade ta ställning. Det är ju så enkelt att åtminstone i propagandan övertyga om att pengar — och stora pengar — kan sparas på försvaret. Det är propagandamässigt mycket svårare att bevisa motsatsen. Och det är ju en av de väsentliga orsakerna till att de politiska demokratiska partierna har försökt att hålla försvarsfrågan ovanför den alldagliga och i vissa fall något demagogiska politiska debatten. Men sist — men inte minst — rubbade försvarsfrågan nog också den borgerliga enheten. Jag tror inte att det finns någon anledning att inte konstatera detta. Man lyckades inte inledningsvis, vilket uppenbarligen oroade regeringen. Det gemensamma borgerliga utredningsalternativ som lades fram i höstas i försvarsutredningen var en manifestation för den borgerliga enigheten, och den skakade också regeringen politiskt. Men när det kom till avgörandet denna omgång visade det sig att socialdemokraterna kanske inte hade räknat så fel. De två mittenpartierna släppte under trycket från regeringspartiet det gemensamma borgerliga utredningsalternativ, som de själva varit med om att utforma. Låt mig ge ytterligare ett exempel, mycket kort, på taktiken från regeringens sida. Det gäller den statliga fond som vi i morgon skall diskutera — inte i form av en fond, utan i form av en statlig bank. Här kan vi spåra samma mönster. Förslaget vill antyda en framsynt regering. Förslaget är så nytt att det fortfarande tycks vara föränderligt — vi får se vad som händer — och det fyller också det krav, som jag tidigare belyst, att ingen skall kunna säga, att majoriteten av väljare förkastat eller biträtt det i föregående val. Det tillfredsställer även vänstergrupperna. I botten ligger slutligen den illa dolda förhoppningen från regeringen, att oppositionen inte skall kunna hålla för påfrestningen. Herr talman! Jag har med dessa exempel bl.a. önskat visa att regeringen i dag i sin kamp för makten är beredd att spela med sådana frågor, för vilka man tidigare känt ett alltför stort ansvar för att vilja använda dem i partitaktiska syften. Under lång tid har enighet rått mellan de demokratiska partierna om vårt lands försvarspolitik. Efter utredning och förhandlingar har vid en rad tillfällen flerårsbeslut kunnat fattas om försvarsmaktens omfattning och utformning. Härigenom har en långsiktig planering blivit möjlig, som i sin tur bidragit till att ge oss ett mycket starkt försvar i förhållande till de pengar vi satsat. Enigheten har också skapat respekt i omvärlden och för Sveriges vilja och förmåga att upprätthålla den alliansfria utrikespolitiken. Hösten 1966 bröts emellertid den försvarspolitiska enigheten, då socialdemokraterna efter valnederlaget gjorde sitt utspel med krav på drastiska nedskärningar av = försvarsbudgeten. Försvarsminister Andersson sade i sitt tidigare anförande, att han inte ville uppehålla sig vid orsaken till att försvarsutredningen inte blev klar. Jag förstår det! För, herr talman, vad har hänt? Vad har förändrats? Har det egentligen inträffat någonting före och efter den kritiska tiden på hösten 1966? Har det inträffat någon avgörande förändring i de huvudfaktorer, som bestämmer omfattningen och styrkan av det svenska försvaret? De faktorer jag syftar till är — för det första de krav, som ställs på nödvändigheten av att hävda vår utrikespolitiska huvudlinje — alliansfrihet 1 fred, neutralitet i krig — för det andra det militärpolitiska läget i vår omgivning och — för det tredje landets förmåga att bära kostnaderna för det försvar vi behöver. När det gäller försvarets betydelse som stöd för vår utrikespolitiska huvudlinje — alliansfrihet i fred, neutralitet i krig — har ingenting förändrats. Ingen har föreslagit att vi skall överge eller modifiera alliansfriheten, ansluta oss till någon stormaktsallians eller söka andra garantier för vår neutralitet än de som ett starkt modernt försvar ger oss. Tvärtom kan behovet för Sverige att ge omvärlden klara belägg för att vi menar allvar med vår traditionella utrikespolitiska linje. Kraven härpå kan f. ö. sägas ha ökat genom att ett svenskt medlemskap i EEC har aktualiserats. När det gäller det militärpolitiska läget i vår omgivning har heller inga avgörande förbättringar inträffat. De tendenser till politiska avspänningar ute i världen som möjligen kan iakttagas har ännu inte — och det skall vi komma ihåg — tagit sig uttryck i nedrustning. De militära styrkorna i Europa är större än någonsin efter det andra världskriget, och senast förra veckan förutskickade försvarsministrarna i NATO länderna, att man hade planer på att förstärka NATO-alliansens vitala flankområden bl.a. i Norge och Danmark. Det är förvisso ingen tillfällighet att man gör det. Vi vet att Sovjet inom ett område mycket nära gränsen till Norge har en permanent styrka på 50 000 man. Till detta kommer stora flygoch flottstyrkor. Endast i ishavsflottan ingår 400 fartyg, av vilka 178 är u-båtar. Att under åberopande av allmänt tal om avspänningstendenser vidtaga drastiska nedskärningar i vår försvarskraft är inte bara missvisande utan också oansvarigt, så länge avspänningen inte tar sig uttryck i en minskning av de militära styrkorna ute i Europa. Ändå räcker det inte för oss att enbart se till förhållandena i Europa. Världsdelarna hör alltmer intimt samman. Vi blir alltmera beroende av förhållandena på andra håll i världen. Så sent som för en vecka sedan uttalade också generalsekreterare U Thant, som besvarade frågor från korrespondenterna vid en presslunch i FN-högkvarteret i New York, att han ansåg klimatet just nu påminna om de skeenden som föregick första och andra världskrigen. Han betonade ett par gånger, att han fruktade att världen bevittnar inledningsskedet av ett tredje världskrig. Det var utomordentligt hårda ord men ord som stämmer till eftertanke. Det finns anledning att fråga regeringen, om regeringen nonchalerar uttalanden av detta slag eller om inte ett sådant uttalande ändå borde påverka regeringen i dess bedömning av behovet av ett starkt neutralitetsförsvar och en enighet i försvarsfrågan. När det gäller vår förmåga att bära kostnaderna för det försvar som vi behöver har onekligen en förändring inträtt. Våra statsfinanser och vår samhällsekonomi är på grund av den förda politiken hårt ansträngda. Det är nödvändigt att spara på de offentliga utgifterna — också på försvarsutgifterna; det känner vi även inom högerpartiet. Om detta är de demokratiska pariierna överens. Vad frågan gäller är att sparsamheten måste ske med förstånd. Besparingarna får naturligtvis inte riskera att man raserar det försvar, som vi med stora ekonomiska uppoffringar har byggt upp. Besparingarna får — det kanske är bättre uttryckt — inte bli en ekonomiska förlust. Priset för en rationell och ekonomiskt vettig planering är ju de hårda bindningar, som en sådan planering innebär. Kostnaderna för material, som under ett löpande budgetår redan måste vara beställt för att kunna betalas under ett kommande budgetår, uppgår ju till högst betydande belopp. Det gäller framför allt närmast följande budgetår, och möjligheterna att variera försvarsanslagen vid skiftande konjunkturer är därför små. Gör man trots allt detta, måste konsekvenserna bli betydande. Redan nu har vi fått praktiska exempel på vad en hastig försvarsnedskärning kan resultera i. Herr Virgin var inne på en del av dessa exempel. Jag kan bl.a. nämna, att fullt användbara flygplan har fått sättas ur tjänst. Det är självfallet inte god försvarsekonomi. Ett stort antal flygdivisioner hotas också av indragning, och det minskar allvarligt vårt försvars effektivitet. Det är, såvitt jag förstår, en direkt effekt av den ekonomiska nedskärningen.

Vill man verkligen förneka att det finns ett samband mellan de pengar som riksdagen ställer till förfogande för försvaret och den försvarsmateriel som försvaret köper? Det kan ändå inte vara riktigt. Jag tycker också att det är lika orimligt att inte erkänna, att det finns ett samband mellan försvarets resurser och försvarets målsättning. Självfallet kan man komma ifrån hela den frågan, om man gör som herr Gillström — som säger att vi inte skall göra någon formulering som binder oss beträffande målsättningen. Det är emellertid en linje som vi inom högerpartiet inte har accepterat. Vi tror att det är en styrka för hela vårt försvarstänkande att vi får bedöma försvarets tillgångar och resurser mot bakgrunden av den försvarspolitiska målsättning, som vi politiker ställer upp. Högerpartiet har tidigare utförligt redovisat sitt alternativ — herr Virgin har särskilt varit inne på det — till den av regeringen föreslagna försvarsnedskärningen. Därvid har vi också redogjort för de väsentliga fördelar, som vid ett accepterande av regeringens förslag går förlorade ur ekonomisk och effektivitetssynpunkt. Redan nu har vi, som jag nämnde, fått praktiska exempel på konsekvenserna — flygvapnet nämndes, men också de utrikespolitiska följdverkningarna av regeringens förslag till nedskärningar har visat sig. På sina håll, framför allt i Danmark och Finland, har oroliga röster höjts inför de nya svenska försvarspolitiska signalerna. Man fruktar i dessa grannländer att stormakterna skall känna sig tvingade att fylla ut de luckor som de reducerade svenska försvarsansträngningarna kommer att öppna, inte minst när det gäller vakthållningen i Östersjön. Vårt geografiska och politiska läge mellan atlantpaktstaterna och östblocket och vårt hittills relativt starka försvar har utan tvekan av omvärlden bedömts som en stabiliserande faktor, som inte får rubhas. Vad jag här sagt visar med all tydlighet att de av regeringen föreslagna förändringarna i den svenska försvarspolitiken får betydande konsekvenser, som redan inom kort tid kan visa sig vara så allvarliga att även försvarsutredningens socialdemokratiska majoritet tvingas ompröva sin hållning.

Men för detta fordrades det tydligen enligt försvarsministern ytterligare skärpt utrikespolitisk oro. Dess värre finns det ju alltid risk för att den kan komma snabbare än vi i detta fredliga land räknar med. För att försvarsutredningen skall ha full handlingsfrihet att hösten 1967 kunna enas om ett sådant förslag, som bibehåller försvarets möjligheter att genomföra den uppställda försvarspolitiska målsättningen och därmed ge innehåll åt vår alliansfria utrikespolitik, har högerpartiet föreslagit en kostnadsram som med 300 miljoner kronor överstiger regeringens. Det beloppet, som motsvarar de utredningsbud om vilka de tre borgerliga partierna enades i försvarsutredningen föregående höst, har tidigare av de militära experterna på grundval av utredningar angivits som ett minimum för att den försvarspolitiska målsättningen skall kunna uppfyllas. Vi har funnit det vara konsekvent att vidhålla detta bud — politiskt konsekvent och konsekvent ur försvarets och neutralitetens synpunkt.

Herr talman! Herr Holmberg gjorde i sitt anförande, tyckte jag, en del försök att få till stånd en debatt inom oppositionen. Jag skall inte tillmötesgå hans önskan på den punkten utan vill bara göra en mycket kort kommentar. Herr Holmberg ville, på samma sätt som en hel del andra inlägg från högern i olika sammanhang, ge intrycket att det fanns ett bud — han använde det ordet nu sist — i försvarsutredningen i höstas. Alla vet att det inte var fråga om något bud utan om ett räkneexempel — man ville att det skulle undersökas vad man kunde få för den angivna kostnaden. Jag förstår väldigt litet av finessen eiler ändamålsenligheten i att fortsätta en sådan diskussion — jag tror inte att den gagnar det önskemål, som jag föreställer mig att vi har gemensamt inom oppositionen: att söka få bukt med den socialdemokratiska uppfattningen. Över huvud taget tycker jag nog att högerns framträdande i olika sammanhang — som jag bedömer det — knappast gagnar ett vidare samförstånd. För en tid sedan talade herr Holmberg på en plats ute i landet, och högertidningen där anspelade då på att högerns representanter i försvarsutredningen lämnade utredningen under en viss period i höstas. Men så skrev tidningen, att då passade folkpartiets och centerpartiets representanter på att vid ett tillfälle, när högerns representanter var förhindrade att närvara, föreslå socialdemokraterna vissa alternativa utredningar. Jag tror, herr talman, att den debatten gagnar försvaret ytterst litet, och jag tänker inte fortsätta en diskussion på den här punkten i dag.

Herr talman! Herr Dahlén har fattat mig fullständigt rätt — jag vill inte ha till stånd någon allmän debatt mellan oppositionspartierna! Men jag har ändå i mitt anförande velat klargöra att det, framför allt för de följande åren, kommer att bli en stor skillnad mellan mittenpartiernas försvarsbud och det försvarsalternativ som vi lagt fram. Jag har velat betona detta.

Jag har nämligen en känsla av att vad frågan gäller är att så småningom finna möjligheter och utrymme att skaffa de pengar, som behövs för att täcka de framtida kostnader som mittenpartiernas förslag innefattar. Från högerpartieis sida är vi självfallet beredda att hjälpa till så mycket som möjligt i det avseendet.
Herr talman! Jag hoppas mycket livligt att det blir möjligt att komma Överens inom oppositionen om ett försvarsalternativ. Men min förhoppning är ändå livligare att det skall vara möjligt att få socialdemokraterna med på ett förslag, som vi verkligen kan vara mera tillfredsställda över än vad en del yttranden under vintern och i kammaren i dag skulle kunna ge vid handen. Jag tror, herr Holmberg, att vi för försvarets del realistiskt måste säga, att oavsett vad vi gör här i år och vad man kan göra i försvarsutredningen i höst blir det ingen väsentlig förbättring, om vi inte får socialdemokraterna med oss. Det är i förhoppningen om att en sådan lösning skall kunna åstadkommas, som mittenpartierna har presenterat sitt förslag i dagens debatt.